Fru talman! Suzanne Svensson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att medverka till att hamnarna i Blekinge järnvägsmässigt inordnas i TEN-T-nätverket i likhet med systerhamnarna på andra sidan Östersjön, så att hamnarna i Karlshamn och Karlskrona förbinds med Södra stambanan och Nordiska triangeln. EU-kommissionen lade den 19 oktober 2011 fram ett förslag till förordning för nya TEN-T-riktlinjer. Det beskriver det transeuropeiska nätverket för transporter som innefattar alla trafikslag. Nätet består av ett stomnät, benämnt core network i förslaget, som enligt förslaget ska vara genomfört till 2030 och ett övergripande nät, benämnt comprehensive network i förslaget, som är mer heltäckande och ska vara klart 2050. TEN-T-riktlinjerna innehåller krav och kriterier som näten ska uppfylla i syfte att nå harmonisering av trafikslagen. Kommissionen lade samma dag också fram ett förslag till förordning för en infrastrukturfond, Connecting Europe Facility, CEF. CEF utgör det legala instrumentet för EU att bevilja medel till transport, energi och IT. CEF innehåller ett annex med utpekade satsningar för finansiering inom budgetperioden 2014-2020. Förslagen till förordningar kommer nu att förhandlas i rådet och i Europaparlamentet. Det är troligt att förhandlingarna kommer ta lång tid i anspråk, och jag vill inte föregripa den pågående förhandlingen genom att ställa ut några löften i dag.

Fru talman! Först vill jag tacka minister Elmsäter-Svärd för svaret. När förslaget om revideringen av riktlinjer för TEN-T-nätverket kom välkomnade vi det i Blekinge. När vi nu ser hur förslaget ser ut är vi minst sagt bestörta och undrande. Ser man inte hur verkligheten ser ut och att landskapet faktiskt förändras? Jag tror inte att det finns någon annan plats i Sverige där omvärldsförändringarna på ett så påtagligt sätt har påverkat en region. Blekinge fick ett mycket strategiskt läge när de gamla öststaterna fick möjlighet att öppna sina gränser. Förändringarna har inte låtit vänta på sig. Karlshamn och Karlskrona utgör i dag för Sverige viktiga anslutningar till Polen, Litauen och Ryssland/Kaliningrad. Denna utveckling förväntas fortsätta, och Blekinge och hamnarna i Karlshamn och Karlskrona är viktiga länkar till dessa ökande ekonomier. Järnridåns fall flyttade Europas centrum österut. Gods till och från sydöstra Europa och Adriatiska havet som tidigare transporterades genom Västeuropa hittar i dag sin väg genom Central och Östeuropa och över Östersjön, vilket gör att Blekinge och dess hamnar har ett strategiskt värde i transportkedjan. Kina och Indien är två av de snabbast växande ekonomierna i världen. Flödet av varor mellan Fjärran Östern och Europa ökar. I dag lagerhåller inte företagen som de gjorde förr, utan lagren befinner sig oftast någonstans i transportkedjan: på fartyg, väg eller järnväg. De flesta varor från Kina transporteras i dag sjövägen till Europa genom Suezkanalen, vilket tar dubbelt så lång tid som att transportera godset via järnväg. Komplikationer som de i Adenviken ökar efterfrågan på alternativa vägar. Därför blir transporterna från Fjärran Östern till Europa via Ryssland och Svartahavsregionen allt viktigare. Fru talman! Östersjöregionen har potential att vara en viktig brygga mellan öst och väst. Under lång tid fungerade Östersjön som en defensiv mur mellan staterna i Östersjöregionen snarare än som en viktig länk mellan dem, som situationen är i dag. Se därför Östersjön som en gemensam resurs i stället för att styra transporter av varor runt den! Fru talman! Under förra mandatperioden med den moderatstyrda regeringen gjordes en hamnutredning. Den föreslog att Karlshamn tillsammans med samverkanshamnen Karlskrona ska utgöra en av Sveriges strategiska hamnar. Denna samverkande hamn utgör i dag Sveriges tredje största hamn. I sydöstra regionen har vi sedan flera år insett att transportstråken håller på att utvecklas i sydöstra Östersjön. Därför har vi på olika sätt tagit initiativ till flera internationella transportprojekt för att öka förståelsen och för att planera för den stora förändring som nu pågår. Genom detta arbete har det utvecklats en djup kunskap och skapats breda internationella nätverk. Exempel på sådana projekt är Baltic Gateway, Sebtrans-Link, East West Transport Corridor och två Motorways of the Sea-projekt. Dessa projekt handlar om att förbättra i hamnar, att förbättra infrastrukturen till och från hamnarna och att knyta ihop länder, städer och människor med varandra transnationellt. En viktig del är godsflödet och hur vi på smidigast sätt kan exportera och importera varor och tjänster genom intelligenta transportslag. En viktig del enligt mitt sätt att se det är att flytta över godset från fartyg till järnväg för att på så sätt slippa det tunga godset på vägarna. Man kan på regeringens egen hemsida se pressreleaser där regeringen själv talar om hur mycket man har jobbat för att bland annat Motorways of the Sea ska bli ett konkret och bra projekt som är vägledande i Europa.
Fru talman! Låt mig instämma i Suzanne Svenssons beskrivning av hur landskapet har förändrats. Det är mycket som har ställts på ända i hur våra transportvägar ska gå och på vilket sätt de ska gå. Tittar vi på en kartbild av Sverige kan vi se att mycket av infrastrukturen från norr till söder går vidare ut i det som vi tidigare kallade västra Europa. Det händer dock fantastiska saker på andra sidan Östersjön, i baltländerna, och det börjar mer och mer diskuteras hur man kan transportera landvägen till Kina i stället för den traditionella sjöfarten och hur man kan hitta en god kombination av dem emellan. Ur ett svenskt infrastrukturperspektiv går vi alltmer mot att jobba i korridorer för godsstråket, ungefär som vi gör vid arbetspendling för människor som reser. Det viktigaste är att hitta intermodalitet, hur vi kan jobba med alla fyra trafikslagen tillsammans. Då måste man ha noder, och hamnar kan vara en viktig nod. Jag har, fru talman, själv varit i Karlshamns och Karlskronas hamnar och sett hur de har utvecklats, inte minst efter de år som man i dessa kommuner och i regionen varit aktiva med vännerna på andra sidan Östersjön. Tänket om korridor, intermodalitet och hur man får mest och bäst effektivitet för till exempel godstransporterna återfinns på ett bra sätt när Europeiska unionen med alla sina medlemsländer ska planera för framtidens infrastruktur. Hur och på vilket sätt får vi ut mervärden när EU ska vara med och bidra med till exempel finansiering? Tidigare har vi haft det som kallas TEN-T, Trans-European Transport Network, där tanken har varit att man får mer finansiering om man överskrider en landsgräns. Det är tveksamt hur det har fungerat i praktiken. I den nya finansieringsordningen, CEF eller Connecting European Facility, har man tagit fasta på korridortänket. I det förslag som EU-kommissionen presenterade i oktober nämndes inte specifikt hamnarna i Karlshamn och Karlskrona; det är riktigt. Man hade med järnvägssatsningarna som fanns mellan Stockholm och Malmö och mellan Malmö och Göteborg, och man hade med del av Malmbanan och del av Botniska korridoren, vilket är nog så viktigt. Viktigt att ha med är att Sverige tillsammans med de nordiska och baltiska länderna under flera år har spelat in hur godstransporterna kan komma att gå och hur vi tror att de går i framtiden. Därför har man satsat på hamnarna på svensk sida men också på hamnarna i Klaipeda och Gdynia som vi har kontakt med. TEN-T ska även i det nya vara som ett levande instrument som bygger på godsvolymer så att man kan stoppa in eller plocka ut för att få bästa effektiviteten. Fru talman! I mitt svar sade jag att jag inte vill föregå förhandlingarna, och det handlar om att det fortfarande är en känslig fråga om hur mycket pengar som till slut kommer att landa i denna finansiella ordning. Håller vi uppe tanken om korridorer och intermodalitet är Motorways of the Sea något vi fortsatt jobbar utifrån i inspelet från den svenska regeringen.
Fru talman! Det känns bra att höra eftersom det är just korridorer man har jobbat mycket med i Blekinge och mot andra sidan av Östersjön. Det är viktigt att veta att det inte bara handlar om Klaipeda, Ryssland och Polen utan är en förlängning västöstligt till Kina. I detta projekt är också Danmark med. Likadant gäller från Adriatiska havet och uppåt, i den nordsydliga riktningen. Den är det fortfarande lika viktigt att vi håller i. Fru talman! Jag har inte själv läst det, men jag har hört talas om att ministern under juluppehållet uttalade att det är billigare att åka buss än att bygga järnväg. Jag hoppas att det inte är ministerns synsätt när det gäller godset. Miljömässigt ser vi det i dag som en katastrof när utländska bilar från länder i öst som inte har våra förutsättningar inte håller den standard vi önskar. Jag har suttit som ordförande i en teknisk nämnd, och det var inte billigt att bygga om vägarna på grund av ökat slitage och när bärighet och bredd på vägarna inte räckte till. Godstransporterna hittar ofta de mindre vägarna som inte kostar något, kanske är snabbare och går genom små samhällen där vi absolut inte vill ha trafiken. Tar man fram en karta och lägger en linjal från Stockholm och buktar den lite åt väster och ned mot Malmö upptäcker man att det på östra sidan om linjalen inte är speciellt mycket att skryta med när det gäller järnväg och connections. Det saknas järnväg. På vissa håll är E22:an undermålig. I Jämjö går Europavägen rakt genom orten förbi en skola med en hastighetsbegränsning på 30 kilometer i timmen. Om ministern skulle få för sig att ta tåget till Stockholm från Karlshamn och åker i en och en halv timme är ministern en och en halv timme längre ned i Skåne och en och en halv timme längre bort från Stockholm än när hon började. Situationen är liknande i Kalmar och andra delar av den sydöstra regionen. Därför ställer vi frågan hur regeringen och ministern ser på prioriteringarna i olika landsdelar och på regeringens hanterande av kommissionens strävan att arbeta bort missing links och öka modaliteten i transportsystemet. Ministern sade att man har Motorways of the Sea med sig, men vi vet också att Näringsdepartementet äger ett projekt som heter Baltic Transport Outlook. Vi blev därför ännu mer frågande när vi såg TEN-T-förslagen om hur man skulle jobba med det i framtiden eftersom godsen ökar på dessa vägar. I projektet Motorways of the Sea Karlskrona-Gdansk ingår Kust-till-kust-banan som prioriterad. Dessutom skulle denna järnväg bidra till att uppnå kommissionens mål om att eliminera missing links i systemet mellan Sverige och Polen då banan förbinder den nordiska triangeln med den prioriterade korridoren i Polen till Gdynia-Gdansk-området. Varför är inte den prioriterade Motorways of the Sea-korridoren med i systemet? Var finns järnvägsanknytningen i sydöstra Sverige? Varför har man inte tagit hänsyn till resultatet i Baltic Transport Outlook, som jag nämnde tidigare, avseende förändrade godsströmmar?
Fru talman! Baltic Transport Outlook, översynen av framtidens tänkta transporter och inte minst ur perspektivet vidare ut i Europa, presenterades ganska nyligen. Jag tror att den till och med kom efter att EU-kommissionen hade presenterat sitt förslag. Vi är dock inte helt obekanta med vad som står där eftersom vi har medverkat i den. Den har legat som grund, för vi har velat driva på för att se vad vattnet som färdväg kan ha för betydelse. Det tror vi är viktigt. När det gäller att åka buss i stället för tåg står vi alla inför utmaningen att när det är möjligt lämna bilen för att i stället åka med ett kollektivt färdmedel. När jag är ute i landet på platser med lågtrafikerade järnvägar som inte är elektrifierade och dåligt underhållna sedan många år möter jag ofta tanken att renovera upp dem så att man kan åka tåg. Det är ingen dålig tanke, men den tar ofta lång tid att förverkliga. När vi nu tittar på hur vi kan öka kapaciteten på järnvägen kan det vara ett alternativ att låta godset gå men inte konkurrera med persontrafiken. Då ska man inte glömma bussen. Det handlar inte om att sluta åka tåg för att i stället åka buss utan om att lämna bilen för att hellre åka buss. Det är en diskussion om arbetspendling. Suzanne Svensson nämnde E22 som är en Europaväg. Jag har åkt på den och konstaterat att den inte riktigt är som en Europaväg. För inte så länge sedan var jag i Sölve och gjorde en avspark för den etapp av E22 som ska gå till Stensnäs. Den är viktig inte minst för godstransport, men också för arbetspendling. Suzanne Svensson nämnde Jämjö, skolan och de 30 kilometerna. Jag har inte varit där, men jag har sett bilder. Det är också en etapp som finns med i den plan som är beslutad. När jag träffar representanter från Ikea och Älmhult - det gäller förmodligen också Volvo och Olofström - talar man om Sydostlänken, det vill säga hur man kan binda samman Stambanan och komma till Blekinges hamnar. En järnvägsutredning är nu på gång - det måste man göra först. Staten står för 50 procent via Trafikverket; förresten blir det en medfinansiering av intressenter. I den kapacitetsutredning som Trafikverket ska göra där man tittar på kort, medellång och lång sikt tittar man på flaskhalsar och kapacitetsbrist utifrån godsstråksperspektiv. Där kommer noder som hamnar in. Suzanne Svensson nämnde Hamnstrategiutredningen i förbigående. Jag tror att vi är tillbaka där för att få en helhet inom landet och internationellt. Den utredningen får jag den 30 april. Fru talman! Även om inte allt står med just nu är detta ett levande dokument. Vi har med oss både kunskap och insikt och Sveriges behov av att kunna transportera, exportera och importera.
Fru talman! Jag tänkte faktiskt prata lite om Volvo och Ikea. Thomas Carlzon som är vd på Ikea AB och Magnus Hellsten som är vice ordförande för tillverkningen vid Volvo Personvagnar hade en insändare i Dagens Industri den 20 januari. Där belyser de problemet med den felande länken på 14 kilometer, den så kallade Sydostlänken. Den ingår i den del som vi kallar Motorways of the Sea Karlshamn-Klaipeda. Där ligger förberedelserna. I insändaren belyser de problemet med bristande järnväg. Den behövs för att människor ska kunna ta sig till sina arbeten. Det är många pendlare till arbetsplatserna. Det är över 6 500 personer som jobbar i Olofström och Älmhult. Den behövs också för att binda ihop Blekinge kustbana med Södra stambanan och för att man ska kunna få ut gods och produkter på ett snabbt och bra sätt. Jag lämnar över artikeln. Jag instämmer med vad Thomas Carlzon och Magnus Hellsten uttrycker i den.
Fru talman! Den debatt som vi har haft här i dag visar på behovet av att hitta kombinationen av långsiktighet för kommuner, regioner och nationen när det gäller infrastruktur och behovet av flexibilitet när det uppstår förändringar i vår omvärld eller i vår lokala nära värld. Det är en utmaning när vi planerar infrastrukturen. Därför jobbar vi med att förkorta och förenkla planeringsförutsättningarna. Det är också därför som jag jobbar med kapacitetsutredningen tillsammans med Trafikverket. Vi kunde konstatera att trots att vi har investerat nästan 500 miljarder i infrastruktur de kommande tolv åren kommer vi att ha kapacitetsbrist och flaskhalsar. Sydostlänken finns inte med i planen. Det handlar om ca 1 1⁄2 miljard. Man måste titta på hur marknaden och exportflödena ser ut. Östersjön var en gång i tiden vår handelsväg. Jag tror att den kommer att vara det även framöver.